Herr talman! Det har sagts väldigt mycket i den här debatten och jag skall inte försöka bemöta allting. Jag skall först tala om vissa reservationer som finns här. Detta betänkande omfattar 44 motioner och innehåller en oändlig massa förslag. Men det grundläggande i vissa motioner är att man vill ha vissa riktlinjer fastställda för den näringspolitik man skall föra. Man frågar sig med andra ord tydligen från borgerligt håll vad näringspolitik är. Det här är motioner som inte är precis nya, de har förekommit tidigare något år, i synnerhet från centerns sida. Det gör ju inte det hela mindre intressant. Motionärerna vill att, i det här fallet, sysselsättningsutredningen skall utarbeta riktlinjer för den näringspolitik som sedan skall drivas i riksdagen. Man har något slags föreställning om att det går att skapa ett för alla partier gällande mönster; en näringspolitik som vi alla är överens om. Jag tycker att herrarna skall se på sina egna motioner så finner de att detta är kapitalt omöjligt. Det finns tre borgerliga partier och det finns tre motioner som önskar olika saker i fråga om näringspolitiken. Hur skall vi då kunna göra ett näringspolitiskt program för fem partier? Jag tycker att ni själva har bevisat att ni är inne på fel linje. I den moderata motionen pläderas det främst för att man skall bevara en icke-socialistisk ekonomi, ett fritt ägande och allt detta som går bra att säga och deklamera utan att någon går emot det så förfärligt mycket. Men de andra motionerna tar inte alls upp den frågan utan de talar om decentralisering framför allt. Det är den nya given, det är inte det antisocialistiska nu längre. Hur hade ni egentligen tänkt er att det näringspolitiska program, som Näringspolitiken Näringspolitiken sysselsättningsutredningen skall göra, skulle se ut? Skall det vara en blandning av allt möjligt, som ni ibland driver politiskt, skall det vara den moderata modellen eller skall det vara mittenpartimodellen? Skall det vara, som vi hoppas, den socialdemokratiska modellen? Jag tror verkligen att ni får bestämma er för hur ni skall ha det. Vi inom socialdemokratin är mycket intresserade av en utvecklad näringspolitik. Men vi har aldrig trott att moderaterna, centern eller några andra skulle kunna skriva det programmet åt oss. Det vill vi skriva själva och de idéerna vill vi driva själva. Det förefaller som om man vill ha ut något slags minsta gemensamma nämnare — vad skall jag kalla det: ett skelett i en näringspolitik. Jag tror faktiskt att detta är omöjligt att skapa. Sysselsättningsutredningen är i gång med att undersöka vilka vägar vi skall kunna gå för att skapa mer sysselsättning i samhället. Det är någonting som vi tycks vara ganska överens om att vi skall ha. Låt då denna utredning, som har den stora uppgiften, syssla med detta och komma med förslag. Sedan får väl partierna utnyttja resultatet i sitt arbete, för jag vill hoppas att ni, som ni säger, är mycket intresserade av att driva en sysselsättningspolitik. Från socialdemokratiskt håll vill vi det mycket gärna. Vi vet precis vad vi vill föreslå att detta näringsliv skall göra och hur det skall se ut. Men famlar ni på borgerligt håll omkring på det här sättet och inte vet om ni skall slinka åt höger eller vänster i olika sammanhang, då får jag verkligen be Gud bevara fosterlandet från en näringspolitik som ni skulle koka ihop, för då kan det bli ungefär vad som helst. Vi säger i utskottsbetänkandet att vi sätter större värde på att man utför vad man kan, att man vidtar åtgärder så långt det går i stället för att bara syssla med principuttalanden. Det är ingen konst att göra principuttalanden, men de är till intet förpliktande. Med detta vill jag peka på att en systematiserad näringspolitik, utarbetad av en statlig utredning, inte är någonting som jag tror är möjligt att utföra. Och man skall inte ha en duglig utredning att spräcka sig på en omöjlig uppgift. Jag hoppas verkligen att ni själva har idéer om hur ni vill använda sysselsättningsutredningens material när det kommer. Det finns i dessa motioner en annan grej som är genomgående. Den är allra mest framträdande i motionen 1603, där man talar om att man vill förbättra förhållandena vad gäller konkurrenslagstiftningen. Man vill att företagslagstiftningen också skall omfatta de faror som kommer av statligt företagande. Särskilt där samhället ingriper skulle man bevaka att det inte uppstår några faror. Det finns ju en konkurrenslagstiftningsutredning med mycket vida direktiv, men motionärerna vill särskilt skriva in i direktiven att utredningen skall se till att samhället inte är framme och gör några galenskaper. Mera avslöjande kan det väl inte bli. Hur kan ett liberalt parti, som säger sig ha vissa traditioner, se som sin främsta uppgift att se till att förhindra att samhället styr för mycket eller kräva att vi skall ha en absolut frihet för kapitalet att verka? Jag förstår det inte, men ni kanske själva hittar en förklaring till hur man kan bära sig åt på det sättet. Utskottet anser att i direktiven till konkurrenslagstiftningsutredningen har tagits med allt som behöver utredas eller kan utredas om konkurrenshänsynen. Om ni vill vrida det hela till att det skall bli ett slags påtryckning på samhället, då är vi inte med. I motionen 1648 finns ett litet udda förslag. Motionären, herr Lothigius, moderat, begär att man skall från statens sida — det är väl regeringen han tänker sig — kalla till en konferens, där man skall ge samhällets syn på företagsamheten. Han framför den tanken att hela vårt näringsliv och framför allt småföretagarna känner sig på något sätt utlämnade, att det talas illa om företagen, att man aldrig får någon uppskattning som företagsledare. Man skulle enligt motionären ordna en konferens, dit man kallar pressen, radio och TV och över huvud taget alla massmedia som finns. Man skall kalla dit studentorganisationer, ungdomsorganisationer och — föreställer jag mig — folkrörelser. Sedan skulle företagarna få veta att staten tycker att de gör ett nyttigt arbete. Jag förstår inte hur detta skulle komma att psykologiskt betyda någonting. Jag tror icke att någon i denna kammare stiger upp och säger att alla våra företagare skall vi vara dumma mot, dem skall vi aldrig hjälpa, de är så och så dåliga. Men om vi gjorde det i dag och sedan regeringen kallar till en konferens i morgon och säger, tänk vad våra företagare är duktiga — vad skulle det ha för betydelse? Själva tanken på en sådan konferens tycker jag är absurd. Jag förstår faktiskt inte hur en så klok man som herr Lothigius kan tro att en sådan konferens skulle betyda någonting. Om massmedia bär sig illa åt mot någon grupp, så klarar man väl inte upp det genom att regeringen kallar till en konferens. Jag tror faktiskt inte heller att massmedia på något sätt, som motionären påstår, metodiskt har inriktat sig på att tala om att företagarna inte utför en samhällsgagnande gärning. Jag tror inte att företagarna är utlämnade. Vi tycker därför inte att en sådan konferens bör komma till stånd. Innan jag går in på frågan om affärsbankerna skulle jag vilja ta upp en del av vad som har sagts tidigare här i debatten. Herr Sjönell var inne på att småföretagarna känner sig utsatta, att de är missgynnade m.m. sådant. Det går att säga, men jag tror inte att det är så farligt. Jag vet att en del företagare håller på och predikar att de känner sig eftersatta. Småföretagarna är inte eftersatta. Det är självklart att det inte alltid är goda dagar för företagare — jag föreställer mig att det inte är det för storföretagare heller. Men att påstå att man skulle skilja på stora och små företagare och förfölja de små är väl att fabulera litet — jag tror inte att det är på det sättet. Det sägs att vi måste få en bättre planering och att vi måste satsa mer på småföretagen. Det skall vi gärna vara med om från socialdemokratiskt håll; vi vill vara med och planera och försöka utveckla vårt näringsliv så mycket som möjligt, skapa nya sysselsättningstillfällen och allt sådant. Men när vi Näringspolitiken Näringspolitiken 170 vill göra det, vill ni inte vara med. Då säger ni att det är någonting förfärligt och att det statliga inflytandet skall minskas. Jag förstår inte logiken i det, och därför kan jag lämna det därhän. Jag tycker inte att man bör prata på det sättet. När det sägs att statsmakterna missgynnar de små företagen och gynnar de stora, så är det inte sant. Det kan möjligen vara riktigt på någon punkt. Jag kan t.ex. tänka mig att vissa småföretag kan ha haft svårigheter att placera banklån under någon viss tid, men detta är ju någonting som inte är helt främmande för de stora företagen heller. Det borde herr Andersson i Örebro och herr Sjönell, som varit inne på detta, inse. Jag tycker att ni pratar litet i vädret i det här sammanhanget. Räkna upp alla de insatser som samhället gjort för småföretagen i olika kreditinstitut, i företagarföreningar, i industriverket, i STU, i SIFO osv.! Det tänker ni inte på, utan säger bara att småföretagen är lämnade åt sitt öde. Jag hoppas att ni inte menar vad ni säger. I varje fall anser inte utskottsmajoriteten att det är på det sättet och avstyrker därför dessa motioner. Sedan hade vi ett mycket temperamentsfullt inlägg av herr Jörn Svensson. Innan jag kommenterar vad han sade skall jag beröra en annan sak. Det har väckts motioner om affärsbankernas ställning i samhället. En av dessa är en centermotion som yrkar på ett näringspolitiskt program för banksektorn, vilket skulle medverka till en decentralisering, som ju är centerns modeord framför andra. Vi skall se till att det inte finns några stora banker; det skall vara små banker som skall finnas på många platser. OK —- många bankkontor kan det väl vara värdefullt att ha! Men låt mig fråga: Tror ni att detta land kan leva utan att vi har åtminstone en, två eller tre storbanker som kan göra utlandsaffärer? Fråga de företagare som finns i denna kammare -— i varje fall de större — om de inte har behov av banker som kan ställa upp med rätt stora summor när det gäller exportaffärer och sådant! Sedan kan man diskutera hur dessa banker skall kontrolleras osv. Det är en annan femma, och då är vi inne på Jörn Svenssons resonemang. Jörn Svenssons argumentation är onekligen hederligare än den som finns i centermotionen. Centermotionärerna vill inte åstadkomma någon ändring av ägarförhållandena eller av det ekonomiska systemet, men de säger att genom att göra affärsbankerna små så får man ett idealsamhälle. Jörn Svensson säger att han vill socialisera bankerna — de skall ligga under samhällets kontroll. Det är en linje; han löper linan ut. Han uppträder här oerhört engagerat och talar om hur förfärlig socialdemokratin är som går emot ett sådant förslag. Vi säger i utskottsbetänkandet — och vi har sagt det många gånger förut — att vi har en viss kontroll över bankerna. Jag har inte sagt att detta är tillräckligt, Jörn Svensson. Vi har denna kontroll via riksbanken, bankinspektionen, de offentliga styrelseledamöterna osv. Ingen socialdemokrat har sagt att detta är slutpunkten — mer kan vi inte göra. Det pågår en ständig diskussion om hur vi skall kunna gå vidare på den här vägen. Men vi tror faktiskt inte att just övertagande av aktierna i bankerna i och för sig skulle vara någon vettig åtgärd. Det gäller i stället att få bankernas verksamhet under kontroll. Den största banken i vårt land är statlig. Jörn Svensson säger att det inte betyder någonting. Det är möjligt att det inte betyder någonting, men jag anser att det betyder en hel del att den banken finns. Vi har vidare genom särskild lagstiftning gett sparbanker, jordbrukskassor osv. ungefär samma ställning som affärsbankerna. Men det betyder ingenting, säger Jörn Svensson. Så kommer Jörn Svensson in på ideologin. Då är det alltid roligt att höra honom. Fast i dag tyckte jag att han hamnade litet snett. Han talade om att det fanns två linjer inom socialdemokratin, nämligen utskottets linje som är ledarskiktets idéer och sedan en revolutionär linje som är SSU:s. Vilken linje gäller och varför har ni SSU? frågar Jörn Svensson. Är det bara för att samla de radikala? Men snälla Jörn Svensson, vilken linje som skall bli partiets linje — om det nu finns flera meningar — fastställer den partikongress som vi har vart tredje år. Frågan om banksocialisering behandlades på den senaste partikongressen, och majoriteten ansåg att det inte skulle bli någon banksocialisering. Det är då väldigt enkelt att tala om varför SSU inte har fått rätt. Det måste väl ändå vara majoriteten inom partiet som avgör sådana här sakér. Jag skall inte gå mer in på detta ämne. Jag måste emellertid reagera mot Jörn Svensson, när han plötsligt betraktar Axel Danielsson som sitt redskap. Jörn Svensson stöder sig på Axel Danielsson och säger att det var en riktig socialdemokrat men de som nu finns är inget vidare. Jörn Svensson pekar också på Adler-Karlsson och Wigforss. Wigforss var liksom Axel Danielsson en bra människa; han ville ändå göra någonting. Där går en skiljelinje genom arbetarrörelsen. Det är så riktigt, Jörn Svensson. Ernst Wigforss och Axel Danielsson var utomordentligt dugliga människor. De ville förändra detta samhälle i grunden. Just därför tog de avstånd från det parti som Jörn Svensson tillhör. Just därför var och är de socialdemokrater. Det är inte bara ett allmänt fastbitande vid vissa idéer och talande av tungomål som avgör hur man förändrar detta samhälle. Det är fråga om ett målmedvetet och vettigt arbete. Tro gärna på Axel Danielsson, men kom ihåg att han och Wigforss aldrig var kommunister. Om Jörn Svensson kommer tillbaka till socialdemokratin, kan han tala om Ernst Wigforss och Axel Danielsson.

Herr talman! Herr Svanberg och jag har debatterat denna fråga så pass många gånger att vi kan varandras argument utan och innan. I stort sett är vi två parter som pratar bredvid varandra. Jag har ändå anledning att göra några anmärkningar till vad herr Svanberg senast sade. Beträffande vårt krav på ett genomtänkt och övergripande närings Näringspolitiken Näringspolitiken politiskt handlingsprogram säger herr Svanberg att det inte går att genomföra. Varje parti kommer att kräva sin egen utformning av programmet. Det går inte att sammanjämka fem partier. Då vill jag säga som jag har sagt vid tidigare tillfällen. När vi har kunnat få gemensamma program inom regionalpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och jordbrukspolitiken, varför skulle vi då inte kunna få det i det centrala sammanhang som näringspolitiken utgör? Jag vill erinra om att herr Palme för ett par år sedan i ett uttalande för Nordiska rådet sade att ett angeläget mål för de nordiska länderna vore att få till stånd ett gemensamt näringspolitiskt handlingsprogram. När herr Palme tror att man kan åstadkomma ett gemensamt program — inte bara för fem partier i Sverige som herr Svanberg talar om utan för alla de nordiska länderna — borde väl socialdemokraterna här hemma med en viss ansträngning kunna gå oss till mötes och medverka till ett sådant här program. Herr Svanberg frågar: Vilken modell skall det vara? Ni får bestämma er för vilket program ni skall ha. Gud bevare oss för den näringspolitik som ni skulle koka ihop, säger herr Svanberg. Men, herr Svanberg, detta är inte det väsentliga. Vi skall inte bestämma vilken näringspolitik som skall gälla för hela samhället lika litet som vi har sagt att vi skall bestämma den arbetsmarknadspolitik eller jordbrukspolitik som det nu råder enighet om. Vi kräver att sysselsättningsutredningen skall syssla med detta och lägga fram förslag. Jag håller med herr Svanberg om att detta är en besvärlig fråga, framför allt därför att den rör hela det politiska fältet. Det blir då svårare än i andra sammanhang att nå en lösning. Men då är det också angeläget att få problemen så genomlysta och analyserade som möjligt, så att ett program kan läggas fram. Ingenting säger att man inte skulle kunna få fram ett program här, när man har kunnat få det tidigare inom andra områden. Det finns ett berömt ordspråk som säger att bara viljan finns, kan man åstadkomma mycket. Det kan man göra även här: man kan åstadkomma ett näringspolitiskt handlingsprogram. Jag har inte sagt att socialdemokratin förföljer småföretagen; tvärtom medger jag gärna att regeringen och socialdemokraterna har gjort mycket för småföretagen. Vad jag säger är att detta inte räcker till därför att man alltför mycket har inriktat sig på de stora företagen. Jag använde exemplet med investeringsavdrag. Vi anser att investeringsavdragen mest gynnar de stora företagen, men investeringsbidrag t.ex., som vi har krävt, har socialdemokraterna inte velat gå med på. Beträffande bankerna ber jag att få återkomma i ett senare inlägg, herr talman.

Herr talman! Herr Svanberg säger: Visst kan vi hjälpa de mindre företagen och stödja dem på alla sätt, men ni vill ju inte att staten skall blanda sig i företagsamheten! Det har vi väl aldrig sagt. I mitt inlägg har jag över huvud taget inte berört den frågan. Däremot har jag sagt att det kan verka paradoxalt att den känslan finns hos de mindre företagen — en del förbättrande åtgärder har ju riksdagen medverkat till — men man kommer inte förbi att de har en känsla av att ha blivit övergivna. Som herr Sjönell tidigare sade här har de åtgärder — investeringsavdrag och annat — som statsmakterna satt in för att underlätta för näringslivet inte kunnat utnyttjas av de mindre företagen. De har inte haft de möjligheterna — det kan vi inte komma förbi. Trots allt vill jag ge Kurt Samuelsson rätt i hans påstående, att de mindre företagen känner sig övergivna. Att de är känsliga i det avseendet kan vi vara överens om. Att vi lägger fram en egen motion när det gäller näringspolitiken och framför allt den näringspolitik som berör de mindre företagen är väl inte speciellt märkligt. Vad vi har gemensamt med centern och även med moderaterna är att vi önskar att de mindre företagen skall få hyggliga utvecklingsmöjligheter. Det tycker jag är väsentligt i sammanhanget. Det är klart att en del åtgärder har vidtagits. Vi har varit med om att tillstyrka industriverket — som har betytt mycket — och vi har på olika sätt stöttat under företagarföreningar som skall hjälpa de mindre företagen genom att ge dem den service och det lånestöd som de rimligtvis bör få. Det är dock en hel del andra uppgifter som sedan läggs på de mindre företagen. Det är väl dokumenterat från det hållet att det är en helt annan press på dem än på de stora att skaffa fram uppgifter, eftersom ett litet företag inte har specialutbildat folk som kan sköta det arbetet, utan småföretagaren måste sitta hemma på kvällen och syssla med sådana uppgifter. — Detta är bara en av de här frågorna. Vi har ju väntat på att av finansministern få förslag om en samordnad uppgiftsskyldighet i så många år, att det är på tiden att förslaget blir klart, så att det blir en förenkling av uppgiftsskyldigheterna.

Herr talman! Herr Svanberg har en intressant taktik. För att slippa tala om den oöverstigliga skillnaden mellan sig själv och Ernst Wigforss försöker han tala om skillnaden mellan vänsterpartiet kommunisterna och de socialdemokratiska lärofäderna, och han utmålar dem då som stora antikommunister. Detta är väl något tvivelaktigt åtminstone beträffande Axel Danielsson, som råkade vara död sedan 18 år när det kommunistiska partiet bildades; han kan inte gärna ha haft någon åsikt om det. — Detta visar bara hur pass orienterad herr Svanberg är i sitt partis och arbetarrörelsens historia! När det gäller Branting och Wigforss liksom när det gäller de unga SSU:arna och många andra av folket i det socialdemokratiska partiet i dag, som kräver en banknationalisering, vet jag mycket väl att de inte delar vpk:s syn i en mängd ting, men jag tilltror dem ändå att ha en god maktpolitisk förståelse om vad denna fråga betyder för maktför Näringspolitiken Näringspolitiken hållandena i stort i samhället och för arbetarklassens möjligheter att göra sig gällande. Det är den förståelsen som så markant saknas hos herr Svanberg. Varför är det så, som herr Svanberg nu öppet och ogenerat erkänner, att han trots att han sitter i SE-bankens styrelse inte kontrollerar någonting? Varför är han överflyglad? Varför har han ingen makt? Herr Svanberg kan möjligen inte tänka sig att det beror på att det finns en avgörande faktor som skiljer honom från de övriga ledamöterna — herr Svanberg äger inget kapital i den bank där han sitter som styrelseledamot. Det gör däremot de som har majoriteten och som tack vare herr Svanberg kommer att behålla majoriteten i den styrelsen. Det är ägandet som är grunden för makten i detta fall och också grunden för herr Svanbergs maktlöshet i den rent formella position som han sitter i. Vilken slutsats drar då herr Svanberg av detta uppenbara faktum? Såvitt jag kan förstå drar han den slutsatsen att eftersom det storkapitalistiska ägandet är källan till makt skall vi bevara detta storkapitalistiska ägande. Herr Svanberg må ursäkta om en del medlemmar i hans eget parti och samtliga medlemmar i vpk drar den helt motsatta slutsatsen. Det är den slutsatsen som är den maktpolitiskt riktiga och också den logiska.

Herr talman! Det är åtskilligt att svara på — låt mig göra det helt hastigt. Herr Sjönell tycker att det är konstigt att jag säger att vi inte kan ha ett gemensamt program när vi kan ha ett sådant på andra områden, t.ex. inom regionalpolitiken. Och statsministern skulle någon gång ha talat om nordiskt samarbete. Jag hoppas att vi även i näringspolitiken är överens om vissa enkla hållpunkter, men ett sammanfattande näringspolitiskt program tror jag att vi aldrig kan bli överens om. Det är väl onödigt att vi grälar längre om det. Herr Andersson i Örebro säger att paradoxalt nog känner sig småföretagarna övergivna, och de kan inte utnyttja de möjligheter som finns. Det är möjligt att det är så, det skall jag inte förneka. Men då har herr Andersson och hans parti en stor uppgift i att lära ut detta, att sprida kunskap om de möjligheter som finns i stället för att klaga på att statens åtgärder inte räcker till. Jag vet att herr Andersson ibland sysslar med sådana uppgifter. Tala om för småföretagarna hur de skall göra för att känna sig mindre övergivna! Jag vet inte om det egentligen är stor idé att jag försöker replikera herr Jörn Svensson. Han säger att jag för att slippa tala om den oöverstigliga klyftan mellan Wigforss och mig talar om vpk. Klyftan mellan Ernst Wigforss och mig tror jag inte är så oöverstiglig, men skillnaden mellan Ernst Wigforss och Jörn Svensson är kolossal, det kan vi väl vara överens om. Sedan säger han att han vet att de radikala inom socialdemokratin känner så och så. Jag tror inte att Jörn Svensson skall fundera så mycket över hur olika grupper inom socialdemokratin känner det — det klarar socialdemokratin av själv. Och vår politik bestäms av majoriteten inom partiet. Jörn Svensson sade sedan något väldigt lustigt, nämligen att jag har medgivit att jag inte har något som helst inflytande i den bank i vars styrelse jag sitter, och han undrar varför jag då sitter kvar och vilken slutsats jag drar av min maktlöshet. Jag har inte sagt ett enda ord om min makt eller vanmakt när det gäller banksektorn. Jag har sagt att vi har kontroll över den via en hel del organ. Jag har inte sagt att vi har nått det slutgiltiga målet. Det kan behövas fler reformer, men jag har inte anledning att skriva Jörn Svensson på näsan vad jag kanske tycker bör reformeras. Det tar vårt parti ställning till utan att först be kommunisterna om lov. Det här snacket, Jörn Svensson, om att ni företräder några gamla hederliga socialistkämpars idéer är så barockt att ingen människa tror på det. Alla dessa människor, i synnerhet Wigforss, har ägnat hela sitt politiska liv också åt att vara motståndare till de idéer som Jörn Svensson i dag talar om.
Herr talman! Jag skall bara anföra några få synpunkter som jag inte hann med i det förra inlägget. Det gäller vad herr Svanberg var inne på i sitt föregående inlägg, nämligen det här om bankerna. Vi hävdar att det är angeläget med en decentralisering även i fråga om bankverksamheten. på grund av storbankskoncentrationen. Det finns en grundläggande princip, efter vilken i varje fall affärsbankerna är uppbyggda, och det är att en bank inte kan låna ut en enda krona mer än vad inlåningen ger möjligheter till. Den principen är gemensam för storbanker och små banker. Vi anser för det första att om man skall få en meningsfull och effektiv regionalpolitik i decentraliseringssyfte, så är det bättre om man har små banker ute i regionen som kan slussa ut det i regionen upplånade kapitalet just i den regionen. För det andra vill vi ytterligare understryka angelägenheten av att bankväsendet medverkar till en effektiv regionalpolitik genom att ge de mindre företagen bättre möjligheter till långa lån. Vi har talat om så många gånger att småföretagen är diskriminerade framför allt när det gäller tillgången på långa krediter. Vi anser att ATP-medlen skall kunna slussas ut till de små företagen, exempelvis via kreditinstituten — det finns många olika system. Då behövs det lokalt och regionalt lokaliserade bankföretag. Storbankerna har dessutom av naturliga skäl i första hand inriktat sig på de stora kunderna, de stora industrierna. Att de på ett hyggligt sätt betjänar även mindre företag skall jag inte förneka, men det är naturligt att deras intresse i första hand riktas mot de stora företagen. Slutligen vill jag säga några ord med anledning av herr Svanbergs yttrande att vi i centern har decentralisering som ett modeord. Vi betraktar det närmast som en kränkning, om man vill göra gällande detta. Decentralisering är en del av vår ideologi, en av våra mest fundamentala Näringspolitiken Näringspolitiken principer, och vi tror att den ideologi vari decentralisering ingår som huvudelement hör framtiden till. Men de gamla ismerna hör hemma i 1800-talet.

Herr talman! Ja, herr Svanberg, jag har ett intresse för vad som rör sig inom socialdemokratin. Jag är född i ett socialdemokratiskt arbetarhem och har mina kontakter ganska mycket åt det hållet, så det är väl förståeligt att man och man emellan i de kretsarna resonera om arbetarrörelsens förflutna, dess närvarande och dess framtid. Det är vad jag har diskuterat i dag. Herr Svanberg vill framställa bl.a. Ernst Wigforss som en svuren motståndare — han uttryckte sig så — till de idéer som jag talar om här i dag. Vi diskuterar i dag i anslutning till näringsutskottets betänkande nr 14 bl.a. makten över banksektorn, kapitalägandets makt, och såvitt jag vet är Ernst Wigforss inte och har aldrig varit någon motståndare till den samhälleliga äganderätten över detta kapital. Tvärtom har han öppet och i polemik med den nuvarande socialdemokratiska ledningen, i tidskriften Konkret och i många andra sammanhang, fört en diskussion om detta, t.o.m. som sagt med en viss udd. Också Axel Danielsson var åtminstone i detta avseende mera överens med vpk:s nuvarande linje i den här frågan än vad han var överens med herr Svanbergs nuvarande linje. Så frågan huruvida det råder oöverensstämmelse mellan vpk:s nuvarande linje och Wigforss och Danielssons tradition är knappast intressant. Det är väl därför herr Svanberg talar så mycket om den, medan han däremot inte talar om den fråga som verkligen är intressant.

Herr Svanberg sade i sitt tidigare inlägg: Vi tycker inte att det är vettigt att till det allmänna överföra äganderätten till affärsbankerna. Då är alltså Wigforss i sin syn, Danielsson i sin syn och SSU:arna i sin syn enligt herr Svanberg inte vettiga. De har, enligt herr Svanberg, ingen vettig uppfattning om maktförhållandena i samhället!
Herr talman! Herr Svanberg gav mig den rekommendationen att vi från folkpartiet skulle gå ut till de små och medelstora företagarna och tala om att regeringen inte alls har övergivit dem. Det är en uppgift som vi i vissa sammanhang kan ta på oss, men inte i alla. Ord hjälper föga, som jag tidigare sade, utan det är ju regering och riksdag som avgör vad som skall göras för att förbättra förhållandena. Vi har framfört våra krav under ett flertal år och konkretiserat på olika punkter. Men de olika insatser som vi har föreslagit har inte genomförts. Jag tog tidigare upp några punkter där lättnader måste åstadkommas — uppgifts och uppbördsskyldigheten, den faktiska sambeskattningen och en hel rad andra saker som slår hårdare på de mindre företagen. Därför är det så viktigt att just denna grupp får det stöd som man från olika håll har talat om här i kväll.

Herr talman! Herr Sjönell säger att det behövs små banker ute i regionerna som kan låna ut kapital av det man lånar in. Men det finns ju små banker i alla län, sparbanker, föreningsbanker osv., och det går att upprätta fler kontor. Det är alltså ingen revolutionerande decentraliseringsidé, som herr Sjönell talar om. Jag begärde egentligen ordet för att replikera herr Svensson i Malmö. Jag förstår mig inte riktigt på honom i kväll. Han brukar vara rätt skarp i sin formuleringskonst, och han brukar vara rätt logisk. Men i dag är han det inte alls. Han säger sig vara intresserad av vad som händer inom socialdemokratin därför att han är född i ett socialdemokratiskt hem. Ja, det finns många avfällingar i detta land, så jag skall inte lasta honom för att han inte fortsatte att vara socialdemokrat. Jörn Svensson påstår vidare att jag har sagt att Ernst Wigforss minsann var en tokig människa för han ville egentligen socialisera bankerna. Och, hör och häpna, herr Svensson säger att jag är motståndare till samhälleligt ägande av kapitalet i bankerna. Ja, om man resonerar på det sättet kan man åstadkomma vad som helst. Ernst Wigforss, som jag betraktar som en utomordentligt god socialist, sade vid ett tillfälle att vi har inte socialiserat företagen, vi har socialiserat vinsterna. Jag har inte sagt att jag är motståndare till samhällsägande av kapital. Vad är det som håller på att ske, Jörn Svensson? I dag sker 70 96 av sparandet inom den offentliga sektorn och alltså en mindre del hos affärsbankerna. Vi skaffar oss undan för undan ett större inflytande i bankerna, men jag har aldrig sagt att allt är bra och färdigt som det är. Frågan är väl bara hur man skall bära sig åt. Jörn Svensson vill välta allting över ända, han vill socialisera bankerna. Men han kan väl inte sitta här i riksdagen och säga att vi skall konfiskera det hela. Då får han lov att göra revolution, gå ut på gatorna och tala för en ändring av detta samhälle. För att överta bankerna får man väl ändå betala aktiekapitalet till de nuvarande innehavarna. Jag tror att det i Sverige finns så stora ekonomiska uppgifter för samhället att försöka lösa under de närmaste åren att vi inte har någon större längtan efter att slänga ut 20 miljarder kr. för att köpa bankaktier. Men vi får se om det kanske behövs en vacker dag. Näringspolitiken Näringspolitiken

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i det här lilla privata grälet mellan herr Jörn Svensson i Malmö och näringsutskottets värderade ordförande, även om det i och för sig kunde vara nog så intressant att göra det. Låt mig bara helt stillsamt få säga till herr Svensson i Malmö att det finns också en statlig maktkoncentration i vårt land. Jag vill erinra om att PK-banken är vår största affärsbank. Den är t.o.m. större än den bank där herr Svanberg sitter med i styrelsen. Vi har AP-fonderna, som i dag ligger mellan 80 och 90 miljarder kronor. Vi har Statsföretag, som är ett stort och mäktigt företag — för att bara ta några exempel. Men, herr talman, jag skulle närmast vilja kommentera några av de reservationer — inte mindre än 26 stycken —- som fogats till näringsutskottets betänkande nr 14 och som jag tycker behandlar för vårt näringsliv och vår företagsamhet aktuella frågor. Med hänsyn till den framskridna tiden avser jag närmast att säga några ord om de reservationer som vi från moderat håll har fogat till utskottets betänkande. När det gäller reservationen 1 beträffande uttalandet om mål för näringspolitiken har herr Regnéll ganska ingående delgivit kammaren synpunkter som jag helt instämmer i. Låt oss alltså slå fast än en gång: ett av målen för näringspolitiken och den ekonomiska politiken måste vara att den är baserad på modern marknadshushållning, vilket innebär fri prisbildning, fritt konsumtionsval, enskilt ägande och konkurrens. Denna politik innebär ett decentraliserat näringsliv med många självständigt verkande mindre och medelstora företag. Här i Sverige hör vi mycket ofta — inte minst i den här kammaren —- talas om de problem och svårigheter som råder i Västeuropa och många andra demokratiska länder, som baserar sina ekonomier på en liberal marknadshushållning. Trots att vissa problemkomplex såsom inflation och viss arbetslöshet faktiskt existerar mer eller mindre visar erfarenheten att de länder som tillämpar marknadshushållningens principer kan erbjuda människorna en betydligt högre standard än de länder som tillämpar planhushållning. Det är bara på det sättet. Utvecklingen i vårt land har under senare år kommit att innebära en allt hårdare åtstramning av de villkor under vilka ett fungerande, fritt näringsliv måste få arbeta. Det har redan sagts i den här debatten från olika håll. Bara under de senaste månaderna har en hel del inträffat som inte gynnar en fri konkurrens. Jag skall bara ta några få exempel: Vi har fått en proposition om tillfällig handel, vilken innebär minskade möjligheter för konsumenterna att köpa varor billigt. Som förevändning för att förbjuda denna typ av handel tas att skattemyndigheterna inte kan eller har tid att kontrollera denna grupp av företag. Vidare har regeringen beslutat att låta SPK, statens pris och kartellnämnd, utreda frågan om extraprissättningen skall tas bort i livsmedels handeln. Vi har också kvar de återkommande besluten om prisstopp på vissa varor. Allt detta bidrar till att snedvrida konkurrensen och förhindra densamma till förfång för både företag och konsumenter. Ett annat hot mot ett fritt näringsliv är den gällande kapitalbeskattningen. Den innebär i korthet att det blir allt svårare för en familjeföretagare att driva ett företag samtidigt som det blir värre att överlåta detta företag till nästa generation. Jag vågar påstå, herr talman, att det nuvarande kapitalskattesystemet är en direkt orsak till den ökande koncentrationen inom näringslivet. Och denna ökade koncentration inom svenskt näringsliv ger på sikt sämre möjligheter till en effektiv konkurrens på marknaden. När det sedan gäller reservationen 4 anser vi på moderat håll att det är av stor vikt att utredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen får möjlighet att utreda hela frågan beträffande konkurrensbegränsningar av olika slag, dvs. även sådana som kan uppkomma genom olika statliga myndigheters ingrepp i marknadsekonomin. Därför yrkar jag bifall till reservationen 4. Beträffande reservationen 5, som handlar om samhällets inställning till företagsamheten och som bygger på en enskild motion av moderaten herr Lothigius, vill jag anföra följande. Det heter som bekant att den sten som många spottar på blir slutligen våt. På senare år har många företagare, både stora och små, känt sig bespottade och utsatta för obefogade angrepp, förlöjligande och hån från många håll. Man har känt sig tillhöra en förföljd minoritet, som vem som helst kunnat förolämpa och förnedra nästan hur mycket som helst. Företagarna som grupp har ofta behandlats på ett sätt som skulle föranlett ärekränkningsmål, om det gällt en enskild individ. Man har betecknat företagare som utsugare och profitörer utan känsla för samhällssolidaritet och mänsklig förståelse gentemot medarbetare och omvärld. Detta har, herr talman, framför allt i företagarnas djupa led framkallat en stark känsla av olust, vantrivsel och t.o.m. vanmakt. Särskilt har man irriterats av de vrångbilder som inte sällan förekommer i vissa ungdoms och barnprogram i radio och TV. Jag vet mycket väl att vi här inte kan diskutera enskilda program i etermedia, och jag kan därför inte lämna några exempel. Men de som gjort sig besvär att följa dessa program i etermedia förstår säkerligen vad jag syftar på. Herr talman! Det är alldeles självklart att Sveriges riksdag varken har rätt eller bör ha rätt att försöka påverka massmedia, press eller radio. Det fria ordet är en omistlig tillgång i och en förutsättning för en demokrati. Därom tror jag att vi alla är ense. Men vi tror att en deklaration från statsmakterna om företagsamhetens betydelse för allas vårt välstånd och för våra möjligheter att genom nya reformer skapa ett bättre samhälle Näringspolitiken Näringspolitiken 180 skulle uppskattas mycket av den utsatta minoritet som företagarna utgör och skulle bidra till att överbrygga motsättningarna i samhället. Herr Svanberg sade nyss att företagarna på en konferens skall få veta att de gör ett hyggligt arbete. Ja, jag tror att de mycket väl skulle uppskatta ett sådant betyg från dem som har makten i vårt land f.n. Jag tror nämligen att det skulle vara psykologiskt riktigt om man från statsmakterna på något sätt kunde understryka att den stora massan företagare liksom den stora massan övriga medborgare uppträder lojalt och på ett för samhället gagnerikt sätt. Som motsättningarna skärpts på senare år är det uppenbart att vi nu behöver en avspänningspolitik. Med hänvisning till detta, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation 5.

Herr talman! Ett par saker som herr Hovhammar tog upp uppkallade mig till ett kort inlägg. Låt mig först säga att grälet mellan herr Svanberg och mig inte är något privat gräl utan i högsta grad är offentligt. Men sedan talade herr Hovhammar mycket om den statliga maktkoncentrationen och om den stora utvidgningen av statens tunga hand och av den statliga verksamheten. Han ser däri ett hot mot ett fritt näringsliv. Jag har ju under några år iakttagit herr Hovhammars verksamhet i näringsutskottet, en verksamhet som från hans utgångspunkter är hedervärd, men jag har inte märkt att han har några hämningar när det gäller att föreslå utvidgning av statlig verksamhet. Han vill ha statligt stöd till tekoindustrin, han vill ha statligt stöd till den manuellt arbetande glasindustrin där han själv är verksam, han vill ha statligt stöd till de små och medelstora företagen. Han vill över huvud taget många gånger ta initiativ till utvidgande av den statliga verksamheten. Vidare besvärar sig herr Hovhammar mycket över den ökande koncentrationen inom näringslivet. Det känns litet förbluffande för en socialist att höra det, för såvitt jag minns hade herr Hovhammar ingenting att invända den gången då de två största bankerna här i landet gick samman i en fusion och alltså med ett slag mycket kraftigt ökande koncentrationsgraden i det svenska näringslivet. Såvitt jag vet var herr Hovhammar bland dem som röstade inte bara för att detta skulle få äga rum utan inskränkning utan också för att vederbörande skulle belönas med särskild skattelättnad för att de fusionerade och ökade koncentrationsgraden. Jag bara frågar i all ödmjukhet: Hur blir de här två motstridiga tingen i talandet och handlandet trovärdiga, och hur hänger de ihop?
Herr talman! Det är uppenbart att herr Jörn Svensson i Malmö och jag representerar olika ideologier och därför måste ha ganska olika uppfattningar om de ting som vi nu diskuterar. Det är väl ganska självklart att det bara är på det sättet. Jag tog upp det här med statlig maktkoncentration närmast därför att herr Jörn Svensson alltid glömmer att tala om att det finns sådana tendenser även i det här landet. Han talar med stark glöd och patos om den förfärliga enskilda maktkoncentrationen och om kapitalets makt här i landet, men han talar aldrig om att det också finns någonting som heter statlig makt. Jag gav helt kort några exempel på det. Det är alldeles riktigt att jag har pläderat för statligt stöd till vissa branscher. Vi vann f.ö. häromdagen en votering i riksdagen just om stöd till teko och glasindustrin, två branscher som är utomordentligt utsatta, inte minst för konkurrens från låglöneländer, och behöver allt stöd för att hålla uppe en full sysselsättning. För den bransch jag själv representerar innebar det här stödet 700 000 kr. för ett år, och vi är tacksamma för det. Men om inte vår regering och de som makten haver i dag lade på så stora avgifter som exempelvis arbetsgivaravgifterna utgör skulle vi måhända kunna klara oss utan det här stödet. Bara en ökning av arbetsgivaravgiften med 1 96 innebär för den bransch som jag företräder över 1 milj.kr. i höjda kostnader för oss. Sedan kan herr Jörn Svensson och andra räkna ut vad det betyder, om vi nästa år får flera procents ökning av det slagets kostnader. Det kan innebära väldigt stora svårigheter, och det kan äventyra sysselsättningen såväl för glas och tekoindustrin som för andra branscher.
Herr talman! Jag har ingen anledning att ge mig in på någon allmän näringspolitisk diskussion med herr Hovhammar; det var inte avsikten.

Herr talman! Vi hade en debatt här i kammaren om fusionen mellan de här två — som herr Svensson i Malmö säger — stora bankerna. Vid det tillfället sade jag att många av dessa bankers kunder var småföretagare och att jag hade fått höra från flera håll att man tyckte att fusionen var en bra sak, eftersom möjligheten att få låna pengar självfallet är större hos ett stort kreditinstitut än hos en liten bank. Ur de smärre företagens synvinkel är det således ingen nackdel att ett par kreditinstitut går samman. Jag tror heller inte att det är någon i denna kammare som kan säga att denna fusion har inneburit något slags maktmissbruk. I så fall skulle jag gärna vilja höra några konkreta exempel på det. Näringspolitiken Näringspolitiken

Herr talman! Både utskottets värderade ordförande herr Ingvar Svanberg och herr Hovhammar har tagit upp en motion som jag har fört fram. Jag hade hoppats få diskutera motionen med utskottets ordförande, för frågan är inte så lätt som den kanske kan synas. Den är ganska svår att diskutera; den kan missförstås. Men Ingvar Svanberg är inte här i kammaren just nu. Kanske Jörn Svensson skall företräda det socialdemokratiska partiet — eller det kanske finns någon annan som kan göra det. Jag vore i alla fall tacksam för att få en diskussion. I debatten om den svenska företagsamheten har denna fråga om svenskt företagande enligt min mening fått en slagsida som även vid neutral bedömning — så långt det är möjligt att göra en sådan — ter sig ganska förfärande. Herr talman! Jag syftar inte på att det finns delade meningar om det ekonomiska klimatet i vårt land och att det förekommer hårda slagväxlingar om anställningsvillkor, löner och miljö. Det är helt naturligt att det är på det sättet. Stora fordringar skall ställas på företagsamheten —- fordringar som är ekonomiskt anständiga och möjliga att uppfylla. Det är nödvändigt att företagsamheten i varje sammanhang söker vara på alerten. Förutsättningen är att villkoren inte är ensidiga och att krav också ställs på de anställda i verksamheten. Jag syftar på den i vissa kretsar i vårt land nästan häpnadsväckande bristen på förståelse för vad företagsamhet och företagande betyder i verkligheten i vårt land. Det gäller naturligtvis inte de flesta av denna kammares ärade ledamöter, som har insikt och förståelse för företagsamhetens problem, och det gäller inte utskottets värderade ordförande, som har erfarenhet från statlig företagsamhet.

Inte ens detta syftar jag på i min motion. Varje människa som tar på sig ett ansvar få vara beredd att bli utsatt för kritik, ibland förtal, ibland missförstånd. Vi politiker, värderade kammarledamöter, är vana vid personliga angrepp. Sådana saker får man vara beredd att leva med, även om det synes beklagligt att vederhäftigheten så ofta brister. Det är ofta en utbildningsfråga. Herr talman!

Vi har statistiska exempel på det, som kammarens ledamöter kanske väl känner till. Orsaken är, enligt mitt förmenande, att samhällsdebatten förs på ett sådant sätt att företagarna ibland betraktas som personer som saknar samhällsansvar. Att vara produktiv eller produktskapare är ibland samhällsfientligt. I massmedia framförs synpunkter som av dessa företagare uppfattas som att det är fult, negativt, mindervärdigt och inte förenligt med modern livskvalitet att bedriva denna verksamhet. Om samhällsdebatten skall drivas i dessa former får vi en negativ utveckling i vårt land på detta område. Det räcker inte med att ett och annat statsråd klappar dessa företagare litet välvilligt och vänligt på axeln vid högtidliga tillfällen, om inte samma statsråd är beredd att både på fackföreningsmöten och i olika media göra klart för omgivningen vad företagsamhet och företagaranda betyder. Det psykologiska klimatet för företagsamhet är delvis en följd av det ekonomiska, men än större betydelse har den attityd som samhället visar begreppet företagsamhet. När landets ansvariga inte är beredda att försvara företagsamheten eller undervisa om den uppfattas det så att de inte vill ha kvar den enskilda företagsamheten och att bara jättarna, staten, kooperationen och storbolagen, accepteras i detta land. Vi lever i ett löntagarsamhälle. Massmedias intresse för detta är nästan totalt. Det är riktigt att många människors intressen skall uppmärksammas främst, men de skall inte ställas som motvikt till företagsamhet som sådan, som ofta sker. I stället trodde jag att ett gott företagarklimat var ett underlag för att kunna förbättra de anställdas villkor och skapa den aktivitet som fordras för att landets samlade verksamhet skall drivas bättre. Även en företagare måste få tro på framtiden och ha en känsla av att den gärning han utför är meningsfull och samhällsgagnande. Det måste vara av värde att den unga generationen tror på detta så att den är beredd att driva företagsamheten vidare. Jag tog i min motion upp vad en ung man sagt vid en diskussion om hans förutsättningar att arbeta med företagsamhet. Han hade goda betyg och förutsättningar att gå vidare inom detta område.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 I går fick vi genom radio och TV särskilt accentuerat att ungdomen inte väljer den naturvetenskapliga linjen. Anmälan dit har minskat kolossalt. Denna linje är en inkörsport till anställning inom näringslivet. Någon från skolöverstyrelsen skyllde på betygsättningen. Hade han erfarenhet av det praktiska livet skulle han som motiv kunna påvisa sam Näringspolitiken Näringspolitiken hällets bristande intresse för att slå vakt om en god företagaranda och att balansera debatten så att också företagsamhetens villkor belyses. När hör man ett vänligt ord om företagsamheten i TV-radio? När hörde man det sist? Nej, i stället sägs det att företagsamhet är makt, kapitalism, en motståndare till gott arbete för de anställda. Sådant hör man ofta, och en sådan ovederhäftig kritik undergräver möjligheterna att bedriva företagsamhet i det här landet. Och i en sådan situation, ärade kammarledamöter, är det också svårt att bedriva statlig företagsamhet, som det ändå i många fall är berättigat att bedriva.

Då kommer ni heller aldrig att klara av t.ex. Jörn Svenssons utfall mot den svenska näringspolitiken! Det är mot den bakgrunden som jag i all enkelhet har föreslagit att man skulle samlas till en konferens. Gunnar Hedlund talade förr i världen ofta om att samlas till en rundabordskonferens för att diskutera sig fram till enighet i olika frågor. Jag menar också att vi skulle kunna samlas till en konferens som staten tar initiativ till och där ungdomsorganisationer, samhällsorganisationer och fackliga organisationer diskuterar igenom de här frågeställningarna och försöker analysera företagsklimatet här i landet. I vissa andra länder är man stolt över företagsamheten, över andan så att säga. Jag talar här inte om företagarna utan om andan. Man är stolt över företagsamheten, över produktiviteten och över det arbete som uträttas. Men sällan hör man här i landet längre någon sådan stolthet uttalas i den allmänna debatten. Det är att beklaga. Då blir det också svårare att möta och bemästra näringslivets problem. Detta, herr talman, är bakgrunden till den motion som jag väckt och som tyvärr endast mina moderata kamrater har reserverat sig för.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna kräver under punkten 8 i betänkandet restriktioner redan nu mot de stora utländska ägarintressena. Vi vet att det sitter en utredning som skall behandla dessa frågor, men vi är litet skeptiska mot den utredningens grundsyn på problemet. Vi fruktar att utredningens ledamöter ingalunda är kritiskt inställda till de stora utländska företagen utan tvärtom beredda att skapa ett allmänt vänligt klimat. Det är nämligen den attityd som statsapparaten här i Sverige och de politiska instanserna i allmänhet intar till de stora utländska kapitalintressena. Det visar sig exempelvis i långtidsutredningen där man är väldigt noga med att betona de stora positiva följderna av att man får ett sådant här starkt utländskt kapitalinflytande i Sverige. Näringspolitiken företagsfusioner Det visar sig även i Sveriges anslutning till OECD:s s.k. liberaliseringskod, där man allmänt förbinder sig att respektera fria kapitalrörelser över gränserna. En liknande typ av förpliktelse finns också när det gäller vissa kapitalrörelser i avtalet med EEC, som vpk starkt har kritiserat. Det finns många motiv för att nu gå in för en skärpning av attityden mot de stora utländska kapitalintressena i Sverige. De utländska företagen ökar mycket starkare än andra företag i genomsnitt, deras makt växer stadigt, de representerar oftast relativt stora internationella koncerner, stora företagsenheter, och de driver på den monopolitiska tendens i den svenska ekonomin. Deras metoder, inte minst mot fackföreningsrörelsen och mot de anställda, har i många sammanhang i Skandinavien visat sig inte sällan vara betydligt grövre och aggressivare än svenska företags. Det beror många gånger på att de från sina hemländer är vana vid att arbeta med oorganiserad arbetskraft i stor utsträckning och att därför kunna tillåta sig en större grad av godtycke. Risken med dem ligger också i att de är koncentrerade till vissa branscher; därmed ökar deras makt. De är även koncentrerade till vissa ekonomiskt viktiga nyckelbranscher, vilket ger dem ett inflytande som är betydligt större än de rent kvantitativa siffrorna visar. I olika sammanhang brukar det sägas till deras försvar att de för så mycket värdefull teknik in i landet. Man frågar sig då: Varför måste teknik vara i händerna på stora utländska företag? Varför skall det betraktas som en självklar och nödvändig förutsättning för en teknologiskt progressiv utveckling här i Sverige? Varför måste den nya tekniken kontrolleras av stora utländska privatintressen? Varför skall de kontrollera forskning och utvecklingsarbete kring teknologin? Varför skall de få avgöra prioriteringen av forskningsresurser, som de faktiskt gör? De stora utländska företagen manövrerar även mellan olika länder, från ett land till ett annat. De utnyttjar motsättningen mellan olika länder och skillnader i förhållandena. De bedriver i vissa fall en direkt kriminell politisk verksamhet. Det har visat sig att den stora internationella koncernen ITT, som är verksam även här i Sverige, var en av de drivande krafterna bakom militärkuppen i Chile. Exempel från Iran, Ghana, Guatemala, Grekland och många andra länder visar att samma typer av företag och identiskt samma företagskoncerner som är verksamma här i Sverige också har varit inblandade i dylika författningsstridiga och reaktionära kuppverksamheter i en rad länder. De köper ofta upp enheter här i Sverige för att lägga ned, det finns en rad exempel på detta. Och genom sin multinationella karaktär har de väldigt lätt att reagera mot åtgärder på den nationella politikens plan. Är det något där som inte passar dem kan de ofta i god ordning flytta över till ett annat land. De minskar därmed automatiskt den nationella självständigheten i den officiella näringspolitiken. Inte minst viktigt är att de har fått en mycket stark insyn här i Sverige i sådana branscher som är säkerhetspolitiskt väldigt viktiga. Sist och slutligen innebär hela denna utveckling, om den får fortsätta okontrollerat, ett gradvis undergrävande av den svenska neutralitetens faktiska innehåll. Den innebär även en annan mycket farlig tendens. Det är ju så att med ökat utländskt kapitalinflytande i centrala branscher ökar Sveriges bundenhet till och beroende av den imperialistiska delen av världsekonomin. Kännetecknande för företagens situation i denna del av det imperialistiska blocket är att de resurser som de har i sina egna länder inte räcker till för att tillgodose den typ av hejdlös ekonomisk tillväxt som de är utsatta för. På grund av denna disproportion tenderar de allt starkare att gå ut över sitt lands gränser, söka kontrollera och utnyttja de fattiga nationernas resurser. I detta internationella utplundringschema medverkar de och till det schemat knyts också Sverige i allt större utsträckning ju mer de internationella bolagen får kontroll över delar av den svenska ekonomin. Vi menar att situationen nu håller på att bli den, att proportionen av den makt som dessa företag utövar kräver snabba åtgärder. Snabba sådana åtgärder kan åstadkommas genom juridiska restriktioner som förhindrar utländska intressen att uppköpa svenska företag.

Herr talman! För dagen finns det egentligen ingen anledning att rekapitulera de ur olika synpunkter skadliga konsekvenserna av alltför långtgående företagsfusioner och av ett alltför dominerande utländskt inflytande i vårt näringsliv. Effektivitetsintressen kan till en del rättfärdiga en viss ”kraftsamling” inom en i princip fri marknadsekonomi. Men i takt med att koncentrationstendenserna vuxit sig allt starkare har också olägenheterna kommit att framstå på ett klarare sätt. En utveckling mot oligopol och monopol är förvisso inte ett seriöst konsumentintresse. Man råkar lätt in i en ond cirkel. Den ökade koncentrationsutvecklingen inom näringslivet, som i varje fall till viss del är en följd av en hård konkurrens, leder inte sällan till att konkurrensen påtagligt beskärs, en konkurrens som i normalfallet anses vara en förutsättning för bra varor och rimliga priser, dvs. ett sant konsumentintresse. Det bästa kan, med andra ord, bli det godas fiende. Samtidigt kan man konstatera — också något paradoxalt — att den internationella konkurrensen ökat till följd av de internationella ekonomiska förbindelserna och att koncentrationsutvecklingen, oavsett om den sker genom svenska eller utländska företag på svensk botten, utgör en viktig förutsättning bland flera andra för företagens konkurrenskraft på en internationell marknad. Och ju större konkurrenskraft och lönsamhet, desto större garanti för att sysselsättningstillfällena kan behållas och ökas. Det är emellertid uppenbart att samhället måste skaffa sig bättre instrument för kontroll av företagsfusioner och samtidigt skapa garantier för ett meningsfullt samråd mellan företrädare för ägar och arbetstagarintressen vid köp och försäljning av företag.

Självfallet är detta inte möjligt, särskilt inte i ett läge då ju förslaget inte är färdigbehandlat av remissinstanserna. Oavsett detta måste vi dessutom ha en helhetssyn på de här frågorna. Andra lagstiftningskomplex, t.ex. konkurrensbegränsningslagen, måste fogas in i bilden. Det kommer att göras genom konkurrensutredningens arbete och förslag till åtgärder. Man måste avvakta resultatet av denna utredning innan man kan bilda sig en klar uppfattning om det regelsystem som vi anser nödvändigt på konkurrens och fusionsområdet. För konkurrensutredningen gäller det att inte bara försöka få grepp om konkurrensens roll i näringslivet och i näringspolitiken utan att också vända på frågeställningarna och fråga sig hur konkurrensen och koncentrationen i samhället påverkas av bl.a. skattepolitiken och den ekonomiska politiken. Sammanfattningsvis, herr talman! Som utskottet så riktigt påpekar är en kontrollagstiftning i nuläget en alltför komplicerad fråga. Alla bitar i pusslet måste samlas in och fogas samman till en helhetsbild innan ett övergripande beslut kan fattas. Med detta ber jag helt enkelt att få yrka bifall till utskottets hemställan i denna del.

Herr talman! Även reservationen 13 liksom motionen 1673 som ligger till grund för motionen är gamla bekanta. Vi har debatterat dessa saker under en följd av år. Men jag nödgas även i det här sammanhanget understryka att ju mer tiden gått och för varje år har de krav som framställs i motionen och reservationen blivit alltmer aktuella och nödvändiga att tillgodose. I motsvarande mån har invändningarna minskat i betydelse. Den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin är en utomordentligt betydelsefull del av vårt näringsliv. Vi är alla överens om det, oberoende av partitillhörighet. Jag tror också att vi kan säga att vi är överens om att den här delen av vårt näringsliv har stora svårigheter, nästan konstant. Dessa svårigheter är nämligen inte bara betingade av lågkonjunkturer och neddoppningar i konjunkturerna, utan de kvarstår dess värre även under högkonjunkturer. Anledningen härtill är ganska enkel att analysera: dessa företag har inte de nödvändiga och betydande reserver som storföretagen kan utnyttja i vikande konjunkturer eller för stora investeringar som kan vara nödvändiga när konjunkturen börjar att svänga. De har med andra ord inte stora möjligheter till riskutjämning. De är alltså mera utsatta och i väsentligt högre grad mer utsatta just i konjunktursvackorna. Till det kommer att den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin i stor utsträckning framställer vanliga konsumtionsvaror såsom kläder, skor, livsmedel och möbler. Just de artiklarna är utsatta för en ökande import från lågprisländer, vilket gör att svårigheterna accentueras. Trots detta är dessa företag helt nödvändiga. Det är också helt nödvändigt för samhället att göra stora ansträngningar och stora insatser inte bara för att bevara den här betydelsefulla delen av näringslivet utan även för att utveckla och förstärka den. Jag skulle vilja påstå att den här delen av vår industrisektor — den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin — är lika betydelsefull för vårt lands välfärd och välstånd som exportindustrin. Det kanske för många kan förefalla vara ett djärvt påstående, och man kanske frågar hur jag kan göra det. Det är nog ganska lätt att komma med bevisning för det påståendet. Dessa företag har utan tvivel samma betydelse för utrikeshandeln och för handelsbalansen som exportindustrin har, och det är det grundläggande. Vi kan notera uttalanden av finansministern i årets finansplan som glädjande nog tycks tyda på en växande insikt om denna, som jag vill påstå, ganska fundamentala sanning. Dessa företags betydelse framgår av några punkter som jag skall relatera och som vi tidigare i många sammanhang har relaterat. De är i smådriftens effektiva namn tillverkare av betydelsefulla färdigvaror av hög kvalitet som är nödvändiga i olika samhällssektorer och för olika slags konsumtion. De små företagen är underleverantörer till storindustrin. Våra stora exportindustrier skulle sannolikt inte klara sig länge om de inte hade tillgång till dessa hemmamarknadsindustrier såsom underleverantörer. Även de statliga verken, byggnadsverksamheten osv., är beroende av dessa företag. Från beredskapssynpunkt har de små företagen ett mycket väsentligt värde. Vi kan helt enkelt inte göra oss av med företag som producerar saker som är så nödvändiga för vanlig konsumtion och för den mycket stora konsumtionen av dagligvaror — livsmedel, skor, kläder, möbler osv. Dessa företag måste finnas kvar för beredskapens skull. De små företagen är också — det kanske inte minst viktiga — betydelsefulla från sysselsättningspolitisk synpunkt. 100 små företag med tio anställda var är betydligt mer motståndskraftiga mot påfrestningar i en lågkonjunktur än ett stort företag med 1 000 anställda. Följderna lokalt och regionalt blir mindre om något av de små företagen drabbas av svårigheter än om ett enda stort företag gör det. De är alltså en sysselsättningsbuffert av stor vikt. De små företagens svårigheter framkom alldeles nyss när jag talade om konjunktursvackorna samt dessa företags bristande möjligheter att lagra upp stora reserver och få en riskutjämning till stånd. Framför allt har svårigheterna koncentrerats till kreditsidan. Jag vill gärna medge att vi gemensamt, kanske framför allt här i riksdagen, genom initiativ från regeringen under senare år har lyckats ganska hyggligt bemästra pro Näringspolitiken företagsfusioner 190 blemen med de korta krediterna till de små hemmamarknadsföretagen. Men fortfarande kvarstår problemet med de långa krediterna, där de små företagen har svårt att bli jämställda med de stora företagen och få en rättvis behandling. Storföretagen är utomordentligt överlägsna i detta sammanhang. Här kommer in en mycket aktuell fråga, som belyser just denna sak, nämligen utlandslånen. Finansministern har som bekant uppmanat det svenska näringslivet att ta upp utlandslån. Så gör i mycket stor utsträckning även kommuner och landsting. Men där finns ytterligare ett exempel på en sektor, där de små företagen kommer på efterkälken. De har inte de stora företagens utlandsförbindelser med bankinstitut och liknande. De är helt slagna till slant om de inte får hjälp av samhället. Finansministern har sagt att man skall försöka lösa problemen på ett lämpligt sätt. Men vilket det lämpliga sättet är vet vi ännu inte. För någon tid sedan försökte jag i en interpellationsdebatt att få ett besked av finansministern. Förutom en allmän välvilja till att man skulle försöka klara detta med utlandslånen till de små företagen blev ingenting konkret utlovat. Jag förutsätter dock att initiativ med konkreta förslag i denna riktning kommer ganska snart från finansdepartementet. Uppenbart är att de små företagen av ålder har klarat de flesta problemen själva. De bör också i ett näringsliv som bygger på fri företagsamhet själva klara sina problem. Men de kan inte hundraprocentigt göra detta. Vi lever dock i ett blandekonomiskt samhälle och inte ett manchesterliberalt, som jag talade om tidigare. Ett manchesterliberalt samhälle lämnar åt sitt öde inte bara löntagare, som inte kan uppfylla sina ekonomiska och sociala villkor, utan även de små företag som inte kan klara sig. Men så kan inte vi göra vare sig med löntagarna eller med de små företagen, när vi nu har en blandekonomi. Blandekonomin ålägger samhället att medverka i vissa betydelsefulla sammanhang. Detta är ett av de mest angelägna exemplen på ett område där samhället bör medverka. Jag har här nämnt en rad faktorer, bl.a. utlandslånen. Dem skulle inte de små företagen kunna klara själva. Där måste samhället medverka. En hel rad ytterligare sådana angelägna uppgifter skulle kunna räknas upp där de små företagen måste få det samhälleliga stödet. Det gäller t.ex. att vid konjunktursvackor underlätta omställningarna till ny produktion och nya projekt för att därigenom bereda sysselsättning i den utsträckning som vi alla önskar. En stor del av dessa företag har periodvis minskad sysselsättning, och de redovisar hög arbetslöshet. Detta har ju inte förutsetts eller motverkats av samhällets organ och myndigheter. Det finns anledning hänvisa till debatten här alldeles nyss, där vi efterlyste ett övergripande och genomtänkt näringspolitiskt program. Det hade varit utomordentligt bra att ha ett sådant program i detta sammanhang, när man inte, som jag nu påpekar, har kunnat förutse och motverka den minskade sysselsättning som har förekommit periodvis och som då först och främst har drabbat de mindre företagen och de importkonkurrerande hemmamarknadsin dustrierna. När man inser det allvarliga i detta borde man väl kunna göra sådana insatser. Då vill jag särskilt betona att det inte krävs några selektiva, mot vissa företag inriktade åtgärder, utan att det framför allt är de generellt verkande åtgärder som vi har talat om som måste sättas in. När man vill åstadkomma erforderlig stabilitet och konkurrenskraft för att arbetslösheten skall kunna motverkas gäller det särskilt att inrikta ansträngningarna på de utsatta importkonkurrerande hemmamarknadsindustriföretagen, eftersom dessa har speciella krav på sig - utomordentligt höga krav egentligen! Utom att vara sysselsättningsbuffert och motsvara Sysselsättningskravet skall de nämligen också fylla de ekonomiska och beredskapspolitiska uppgifter som ställs på denna sektor. Det sistnämnda är inte minst betydelsefullt i ett samhälle som vill vara en demokrati och som dessutom vill bevara sin neutralitet. Skall vår neutralitet och alliansfrihet kunna bevaras är det inte bara fråga om att ha ett starkt militärt försvar, utan det gäller också att ha ett mycket starkt försvar på den inre fronten, den ekonomiska fronten, vilket betyder att man i kristid och krigstid kan förse medborgarna med nödiga förnödenheter och varor. Där spelar den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin den allra största rollen, och därför måste den få detta stöd från samhället. Vi anser — med större fog i år än tidigare — att det inte bara går att hänvisa till att industriverket och andra organ skall klara detta, utan en utredning måste göra en analys av de här problemen samt komma med ett program och ett övergripande förslag. Herr talman! Med de orden vill jag yrka bifall till reservationen 13 i betänkandet.

Herr talman! Jag vill först att vi återgår till dagordningen. Vi behandlar nämligen nu punkterna 8-13 — men herr Sjönell har redan talat om punkten 15. Han har alltså varit ute litet för tidigt, men det kan väl inte ha särskilt stor betydelse, eftersom herr Bengtsson i Landskrona senare kommer att ta upp den punkten.

Vpk-motionen behandlar åtgärder mot utländskt inflytande över svenska företag och centermotionen åtgärder för att motverka företagsfusioner. Självfallet utgår de båda motionerna från olika ideologiska utgångspunkter. Centerns kända krav på decentralisering och vpk:s lika kända resonemang, att ”Sverige alltmer införlivas i det internationella kapita Näringspolitiken Näringspolitiken listiska imperialistiska systemet”. Dock finns också något gemensamt, nämligen det kompakta och negativa kritiserandet av svensk företagsamhet och svenskt näringsliv, då främst använt i de värdeladdade och propagandistiskt matnyttiga uttrycken ”bolag och maktkoncentration”, ”profitjakt”, ”hungriga bolag”, etc. Här har jag gjort några reflexioner — jag gjorde dem innan herr Lothigius var uppe i talarstolen. Frågan är om man spekulerar fel när man, som man gör i kommunistmotionen, talar om härjningar ”när verksamheten betraktas ur de arbetandes perspektiv”. Dagens svenska arbetare ser inte, det vill jag påstå, en företagsledning som en utpräglat profithungrig utsugare. Vi har företagsnämndsverksamhet och dagliga fackliga kontakter. Vi har klart för oss sambandet mellan ett stabilt företag och tryggad sysselsättning, och vi är kanske också medvetna om att även företagsledare och styrelseledamöter har en form av anställning och står i beroendeförhållande till aktieägare m.fl. Så till utskottets ställningstagande och till reservationerna. Utskottet hänvisar som vanligt till tidigare riksdagsbehandling. I motionen 1627 av herr Hermansson m.fl. lämnas statistiska uppgifter om de multinationella företagens ökande verksamhet i Sverige. Där talas om deras ”framfart och härjningar”, om hur de trots god ekonomi betalar dåliga löner, överför tekniskt kunnande till Sverige i former som drabbar såväl arbetare som tjänstemän osv. En skärpning av restriktionerna beträffande de multinationella företagen krävs. Reservationen 10 av herr Svensson i Malmö följer upp motionen.

Regeringen bör omgående tillse att sådan skärpning åstadkommes. I direktiven har pekats på den starka expansionen av multinationella företag under 1960-talet och en rad problemställningar i samband därmed. Vidare sägs där att gruppens mera konkreta arbetsuppgifter blir att sammanställa aktiviteter som pågår. I centermotionen tar man upp de faktorer som kan bidra till koncentrationsutvecklingen, bl.a. de regler som möjliggör befrielse från realisationsvinst vid aktieförsäljning i strukturrationaliseringssyfte. Och önskemålen är långtgående: All gällande lagstiftning angående stimulans av fusioner eller s.k. strukturomvandling genom skattebefrielse eller på annat sätt skall avskaffas.

Man förstår dem helt och fullt. Ledamöterna i utskottet står nog mera med fötterna på marken. De har bl.a. sysselsättningsfrågorna mera inpå bara kroppen.

Huvudregeln här skulle vara att lagen omfattar företag med minst 100 anställda — motionärerna vill ha endast 50 anställda — samt att förvärv av företag inte skulle bli giltigt förrän samråd skett med lokal arbetstagarorganisation och avtalet därefter anmälts till och lämnats utan erinran av chefen för industridepartementet. Regeringen skulle kunna förbjuda förvärvet, om detta skulle kunna medföra olägenheter ur sysselsättningssynpunkt eller leda till för konsumenterna skadlig monopolbildning. Naturligtvis är detta komplicerade och svårbedömda frågor - utom för vad jag vill kalla verklighetsfräömmande centermotionärer. Ett bevis på svårighetsgraden är den förlängda remisstiden, som herr Nyquist också talade om. Och vilka är det som har begärt förlängning av remisstiden? 13 Riksdagens protokoll 1975. Nr 58-60 Näringspolitiken företagsfusioner Näringspolitiken Jo, det är de som känner till de här frågorna, nämligen Arbetsgivareföreningen, LO och Privattjänstemannakartellen. Ja, i lagtexten skulle också maktkoncentration nämnas som fusionshinder, och det allra värsta skulle kanske vara motionärernas förslag att ”regeringens beslut att godkänna fusioner där ena parten har mer än 500 anställda” skulle ”anmälas till riksdagen inom viss tid för att där behandlas i vanlig ordning”. Jag har svårt att föreställa mig hur det skulle gå till att behandla alla fusionsfrågorna ”i vanlig ordning” här i riksdagen. Jag förstår centerledamöterna i näringsutskottet som inte nappade på partivännernas krokar.
Herr talman! Det enda som var riktigt klart när det gällde herr Haglunds inställning till de multinationella företagens makt var att han inte ville biträda några förslag om restriktioner mot den makten. Då är frågan: Vad har herr Haglund för attityd på sitt partis vägnar — han är ju dess talesman — om han ser den här frågan på litet längre sikt? Det är nämligen så underligt och oklart att man inte får något riktigt grepp om vad ni egentligen syftar till från regeringspartiets sida med de här utredningarna. Har ni en i grunden positiv attityd till de multinationella företagens ökade inflytande eller har ni en i grunden kritisk attityd? Vill ni att de skall få öka sitt inflytande i förhållande till nu eller vill ni att deras inflytande skall minska i förhållande till nu? Hur stort inflytande tänker ni er att de skall tillåtas få? Vilken tendens skall segra i utvecklingen? Jag vill fråga herr Haglund direkt: Är herr Haglund för eller emot ett ökat inflytande för de stora multinationella koncernerna? Jag vill också fråga: Om man säger sig vara för att inskränka deras inflytande, hur kan man då förena det med den väldigt liberala inställning till kapitalrörelser över gränserna som man i flera internationella sammanhang har förpliktat sig att respektera?
Herr talman! För att svara på de frågor som herr Svensson i Malmö ställde till mig när det gäller de multinationella företagen kan jag kort och gott säga att vi självklart är kritiska mot vissa saker som de gör. Det är naturligtvis också därför som vi har tillsatt utredningar. Även i justitiedepartementets promemoria säger man sig vilja gå in på dessa frågor. Men som vanligt vill vi avvakta resultaten av dessa undersökningar och utredningar. Anledningen till den förlängda remisstiden för organisationerna är att det är komplicerade frågor som man måste undersöka och granska ordentligt för att därefter ta ställning. Det är den ordning vi tillämpar.
Herr talman! Jag är ledsen att jag måste återkomma, men det beror på att herr Haglund själv är så svävande, oklar och undanglidande. Han säger att han är kritisk mot vissa sidor i de multinationella företagens verksamhet. Det betyder tydligen att han är positiv till andra. Det är intressant i och för sig, men då vill jag återigen fråga honom om det centrala: Vad är det som överväger, det positiva eller det negativa? Vill herr Haglund se dessa företag öka sin makt i förhållande till nu eller vill han se dem minska sin makt? Vilken politik står han för? Det förhållandet att det sitter en statlig utredning hindrar väl ändå inte ett politiskt parti och herr Haglund själv som ansvarig politiker att ha en åsikt. Det sitter ju så många utredningar så att man, om man bara hänvisar till dem, ständigt går omkring i denna kammare och är åsiktslös. Det tycks vara vad herr Haglund är f.n.
Herr talman! Jag kan inte se det så enkelt, herr Svensson i Malmö, att bara därför att det är ett utländskt företag som har etablerats i Sverige så skall jag göra vad jag kan för att stoppa detta företag. Jag har alltid sysselsättningseffekterna i bakgrunden. Jag känner naturligtvis också till de svartmålningar som har gjorts av de multinationella företag som har köpt upp svenska företag. Jag antar att herr Svensson också känner till litet av det. Gevalia i Gävle köptes exempelvis av General Food. Jag har talat med åtskilliga av de anställda på det företaget, och jag har talat med fackliga företrädare inom Handelsanställdas förbund där de anställda är organiserade. Man har absolut inte en kritisk och hatisk inställning mot allt vad multinationella företag heter, vilket herr Svensson i Malmö har. Jag är alltså kritisk mot vissa saker hos de multinationella företagen, men jag vill inte fördöma allting. Sysselsättningsaspekterna finns alltid i bakgrunden.

Herr talman! Motionen av herr Magnusson i Borås m.fl. om begränsning av import från låglöneländer har faktiskt redan debatterats i kammaren. Det låter konstigt, men det är så. I den handelspolitiska debatten för fyra veckor sedan kommenterade handelsministern motionen. Han betecknade den då som en allvarlig utvidgning av det protektionistiska tänkandet i moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Repliken kom snabbt från herr Burenstam Linder som sade att handelsministern inte är särskilt logisk. När statsrådet talade Näringspolitiken Näringspolitiken om skyddsklausuler hade han nämligen framhållit att dessa finns för att kunna användas mot lågprisländer, sade vidare herr Burenstam Linder. Att beteckna herr Magnussons i Borås motion som ett utslag av protektionism är helt felaktigt. Någon sådan bakgrund finns över huvud taget inte i den moderata riksdagsgruppen, det kan jag lugnt påstå. Handelsministern menade att årets motion innebar en utvidgning av motsvarande motioner tidigare år så till vida att motionärerna tidigare uttryckligen siktat på textilindustrin men nu kommit med mera generella formuleringar. Ja, det generella ligger i att tekobranschen inte är ensam om att kännbart hotas av import från låglöneländerna. För att bara ta ett exempel kan man nämna också skoindustrin. Nåväl, säger somliga, låt de där industrierna gå åt råttorna! Men så ansvarslöst kan man inte resonera. Redan hänsynen till Sveriges försörjningsberedskap kräver att man ständigt observerar de varor som rinner in från låglöneländerna. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar torde vara betydligt mer positiv till motionen än vad handelsministern visade sig vara. Vad är det för mening med statliga avskrivningslån, kreditgarantier och annat sådant som administreras av överstyrelsen för ekonomiskt försvar efter anslag som vi har beviljat här i kammaren om företagens möjligheter att sälja produkterna äventyras av en alltför stark import? I ett avspärrningsläge står landet då där med en skingrad maskinpark och brist på yrkeskunnigt folk. Vem vill ta det ansvaret? Jag utgick från statsrådet Feldts försök att i handelsdebatten hålla upp den nu aktuella motionen som ett utslag av full protektionism. För att visa hur orimligt statsrådets påstående var vill jag erinra om att motionärerna hela tiden talar om att det är inom regelsystemet för GATT, EG och EFTA som vi har att ta ställning till införseln av de varor som motionen syftar till.

Herr talman! Här suddas kanske gränserna mellan de olika avsnitten ut litet grand.

Det är alltså ungefär samma tema och därför — speciellt som herr Sjönell redan har varit inne på det — kan jag vara ganska kortfattad. Jag kan dock deklarera att vi har slutit upp från vårt håll, liksom folkpartiet har gjort det, kring den motion som har väckts av centerpartister. Vi har funnit resonemanget fullt riktigt, vi har ansett det värdefullt att det föres här i kammaren och vi har funnit det fullt befogat att man vidtar sådana åtgärder som föreslås i motionen. Tankegången är helt överensstämmande med den som förts fram av herr Magnusson i Borås och hans medmotionärer.

Yrkandet om bifall till reservationen 13, under vilken står samtliga borgerliga ledamöter i näringsutskottet, vill jag framföra redan nu. Från moderat håll har vi i övrigt i detta avsnitt bara reserverat oss på en punkt. Reservationen har fått nr 19, och den ber jag också att få yrka bifall till. Reservationen rör utredning om åtgärder för att öka nyföretagandet, och det resonemang som föres i den bakomliggande motionen liksom de fakta som redovisas dels i utskottets majoritetsskrivning, dels i reservationens korta formulering kan jag hänvisa till i stället för att här upprepa dem. I korthet skall det bara sägas att siffrorna visar en kraftigt sjunkande nyföretagsamhet här i landet, något som ju är synnerligen anmärkningsvärt och som man måste göra någonting åt. Vi kommer med förslag på den punkten. I övrigt har vi som sagt från moderathåll inte varit med som reservanter på de tio punkter där kolleger från de övriga borgerliga partierna har reserverat sig, antingen folkpartiet och centern tillsammans eller något av dem för sig. De reservationerna har inneburit att man i utskottet har följt upp motioner som i stort sett har siktat till utredningar om det ena och det andra.

Sedan har utskottet i sin helhet avvisat rätt många var för sig beaktansvärda motioner till stöd för småföretagsamheten i stort sett. I åtskilliga fall har man tänkt sig att stödet skulle kanaliseras via företagarföreningarna. Också härvidlag kan man säga att statens industriverk har blivit en ny huvudman, som kartlägger situationen i olika företagarföreningar. Man kan där notera ganska olika förutsättningar i fråga om personalens rekryteringsbakgrund, i fråga om den energi med vilken ärenden drivits osv., alltifrån län där detta fungerar mycket bra till andra län där aktiviteten kanske kunde vara litet högre. Här har jag för min del en allmän reflexion, som jag vill avsluta detta inlägg med. Det är viktigt att företagarföreningarna och den verksamhet som de bedriver inte får växa sig alltför stora. Annars förlorar man det som egentligen är styrkan i dessa organisationer, nämligen deras lagomskala. Det har talats så mycket om småskalighetens fördelar. Det kan vara påtagliga fördelar, men det kan också vara nackdelar. Man har talat om storföretagandets fördelar. Lika klart som att det finns fördelar med storföretagandet är att det finns nackdelar. Vi skulle kanske mer koncentrera oss på att söka finna lagomskalan. Där föreställer jag mig att man nu befinner sig i många län. De pengar man har till förfogande är lagom för det kundklientel man riktar sig till. I den mån det är fråga om högre belopp finns det banker att tillgå — sparbanker, föreningsbanker, affärsbanker av riksomfattande karaktär eller av mer regional karaktär, Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag 200 osv. Att gå in på deras verksamhetsfält genom nya aktiviteter tror jag inte skulle vara meningsfyllt. I många fall har motionerna gått ut på att man skulle utöka verksamheten, öka beloppen som ställs till förfogande för företagarföreningarna, vidga de garantiramar som är aktuella där och över huvud taget ytterligare aktivera verksamheten. Jag upprepar att jag tror att något av det mycket värdefulla i den verksamhet som nu bedrivs skulle gå förlorad om man på det sättet gick ifrån lagomskalan. Herr talman! Vad jag nu har sagt innebär att jag under detta avsnitt ber att få yrka bifall till reservationerna 13 och 19.

Herr talman! Vi har i ytterligare en reservation — med nr 17 — till det nu aktuella utskottsbetänkandet velat fästa uppmärksamheten på några väsentliga frågeställningar inom näringslivet, något som herr Regnéll nyss varit inne på och delvis ganska utförligt uppehållit sig vid. Det gäller alltså en nödvändig jämförelse mellan stordrift och smådrift inom näringslivet. Vi vet — och det har omvittnats även i den här debatten — att den stora huvudparten av företagen i vårt land är mindre och medelstora. De svarar för betydande delar av både produktion och sysselsättning. Man brukar säga att de mindre företagen svarar för 50 96 av näringslivets produktion och sysselsättning. Men det är med oro vi kunnat konstatera — och vi är inte ensamma om den oron — att det under senare år, kanske framför allt i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet, har skett en mycket kraftig koncentration i riktning mot storföretag. Vi har varit inne på det redan tidigare i debatten, och jag har där konstaterat att de flesta branscher uppvisar en mycket stark stegring av antalet verkliga storföretag medan samtidigt en minskning av antalet småföretag och medelstora företag, kanske framför allt av de sistnämnda, kunnat noteras. De stora företagen och även de stora investmentbolagen har haft sin uppmärksamhet riktad mot förnämliga, effektiva småföretag med goda framtidsutsikter och köpt upp dem. Det har framför allt gällt familjeföretag. De är ju i en speciell situation som vi också har debatterat många gånger. Vi har bl.a. påvisat att de har stora svårigheter vid generationsskiften. Det är klart att den här koncentrationsprocessen har varit och är ofrånkomlig så länge den på ett tillfredsställande sätt tillvaratar stordriftsfördelarna, men vi menar att den i många fall har gått avsevärt längre än vad som kan vara tillfredsställande. Det kan lätt konstateras att bakom koncentrationsutvecklingen ligger i grunden den regeringspolitik som har förts, den näringspolitik som socialdemokratin har velat föra. Och det är utan vidare klart att den socialdemokratiska näringspolitiken i väldigt stor utsträckning bygger på en stordriftsideologi, en beundran för och tro på att de stora enheterna alltid är effektivast, de som man skall satsa mest på. Regeringen vill också, som det har sagts i vissa auktoritativa sammanhang, få fram färre och större enheter inom näringslivet. Jag skall inte nämna de exempel som anförts tidigare i debatten, exempel som visar att regeringspolitiken har anpassats mer till storföretag än till mindre företag. Jag kan påvisa att skattelättnaden som finns i investeringsfonderna i stort sett bara kan utnyttjas av storföretag. Det gäller inte minst arbetsmiljöfonderna och de särskilda investeringsfonder som beslutades i fjol. De extra investeringsavdragen verkar på samma sätt. Regeringen har sagt nej till de investeringsbidrag som vi krävt för att få något så när balans, jämlikhet och rättvisa, men däremot har den satsat på investeringsavdragen, som i stort sett bara gynnar de stora företagen — de som har några stora vinster att göra avdrag på, vilket småföretagen ofta inte har. Löneskatten har en utformning som drabbar de mindre företagen särskilt hårt. De näringspolitiska instrument som den statliga investeringsbanken och den fjärde AP-fonden utgör har också byggts upp med inriktning på de stora företagen. Om vi tittar på den aktuella situationen kan vi erinra om att regeringen i finansplanen och budgetpropositionen hänvisar till de särskilda investeringsfonderna och till utlandslån för finansiering av den angelägna utbyggnaden av näringslivet. Jag har varit inne på utlandslånen nyligen i mitt tidigare anförande och har anledning att återigen understryka att när finansplanen i fråga om mindre och medelstora företag säger att det närmare skall övervägas hur dessa skall få tillgång till den utländska lånemarknaden är det ett ovanligt luddigt och diffust uttalande utan någon som helst konkretion. Inte är det någon större handlingsberedskap för att bemästra kreditsvårigheterna genom att kanalisera in krediter från utlandet till de mindre företagen. Vi måste kräva mera konkreta insatser, inte bara överväganden. Och det kräver vi också. Det är givetvis angeläget att tillvarata stordriftens fördelar. Det är vi väl alla överens om, främst när det gäller specialiserad och standardiserad tillverkning i långa serier. Men näringspolitiskt och allmänt politiskt måste det vara lika angeläget att tillvarata smådriftens fördelar. Och vi vill faktiskt påstå att smådriftens fördelar har försummats i den politik som regeringen hittills har fört. i Jag behöver här inte upprepa de olika kvaliteter och fördelar som de små företagen har, att de ofta lanserar nya tekniska idéer, att de är goda innovatörer, att de är nödvändiga som underleverantörer för att de stora exportföretagen skall kunna fungera osv. Men småföretagandet har också andra väsentliga värden. Det är exempelvis angeläget att upprätthålla småföretagens position och utvecklingsmöjligheter om man vill motverka maktkoncentrationen i näringslivet. Utan småföretag blir det bara några få giganter kvar, ungefär som Marx en gång förutspådde när han framlade sin koncentrationsteori. Vi vill komma ifrån den underskattning av småföretagen och smådriftens betydelse som vi tycker oss märka och notera i den politik som hittills förts, eftersom den underskattningen betyder ett sämre resursutnyttjande. Det har skett alltför många nedläggningar av företag som Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag i och för sig har haft goda utvecklingsmöjligheter, och nyetableringar och utbyggnader har inte förekommit i tillräcklig utsträckning. Detta är en av de väsentligaste anledningarna till den s.k. strukturarbetslösheten. Enligt vår bedömning är den nödvändiga utbyggnaden av näringslivet någonting som i mycket hög grad måste ske på basis av mindre företag och på de nya idéer som ofta kommer fram i de små företagen. Likaså är det klart att vi inte kan klara produktion, sysselsättning och bytesbalans utan en ökad medverkan från de mindre företagen och ett utnyttjande av smådriftens fördelar. Vårt näringsliv måste enligt den bedömning vi har inom centern bygga på en arbetsfördelning mellan företag av olika storlek. Detta betyder i praktiken att man tillvaratar både stordriftens och smådriftens fördelar. Det gäller att tillvarata utvecklingsmöjligheterna för de mindre företagen i samma utsträckning som för de större. Nu vet jag att mina värderade socialdemokratiska kolleger i näringsutskottet kommer att säga att de har tillgodosett småföretagen och inte på något sätt underskattat deras betydelse, oavsett alla exempel vi ger på motsatsen. Vi kan då bara notera att vi har olika uppfattning om den förda politiken. Men alldeles bortsett från denna olikhet måste det ändå finnas ett gemensamt intresse av att näringspolitiken baseras på ett så starkt sakunderlag som möjligt. Och då gäller det att göra en praktisk avvägning mellan stordriftens och smådriftens fördelar. Det har gjorts flera mycket intressanta och värdefulla vetenskapliga undersökningar om detta. Jag vill särskilt nämna företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet, som har gjort utomordentliga vetenskapliga undersökningar just om smådriftens fördelar. Vi tycker nu, och det har vi föreslagit i motionen och i reservationen, att det är önskvärt med en sammanställning och en utvärdering av dessa undersökningar. Det skulle man t.ex. kunna anförtro industriverket. Vi kräver alltså inte någon större utredningsapparat eller tillsättandet av en särskild parlamentarisk utredning, utan vi anser att man kan göra en sådan utvärdering på lämpligt sätt genom ett initiativ från regeringen. Vi säger också att regeringen borde ta initiativet till en sammanställning och en utvärdering av de vetenskapliga undersökningar som gjorts av stordriftens och smådriftens fördelar i olika branscher och i olika avseenden. Den utvärderingen kunde då ligga till grund för näringspolitiken och även inverka på det övergripande näringspolitiska program som vi har krävt tidigare. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 7

Herr talman! Herr Regnéll talade i sitt anförande om lagomskalan. Jag skall försöka korta ned mitt anförande till 10 minuter — jag är uppsatt för 20 minuter — så att det ryms inom den skalan. Jag har i den tidigare debatten redovisat folkpartiets uppfattning om de mindre och medelstora företagen och deras betydelse. Jag skall inte upprepa det trots att vi nu behandlar punkten om mindre och medelstora företag på dagordningen. Jag skall i stället i huvudsak beröra några motioner som vi har reserverat oss för och som jag tycker är väsentliga. En central fråga för den svenska näringspolitiken är vad som kan göras för att stimulera till nyskapande och underlätta etableringen av nya företag. Vi vet att ny teknik och förändrade marknadsbehov driver fram nya produktionsmetoder och nya produkter. Det är en naturlig process i en dynamisk ekonomi. En trögrörlig näringslivsstruktur är inte heller någon garanti för trygghet och fortsatt välstånd — tvärtom. Men strukturomvandlingen får också samhällsekonomiska konsekvenser och förorsakar individuella sociala problem. Detta har markerats starkt under senare år. Mot denna bakgrund måste, menar vi, frågan om vad som kan göras för att stimulera innovationer och underlätta etableringen av nya företag spela en central roll i näringspolitiken. Vi tror nämligen —- trots vad som har sagts tidigare i kväll — att det finns många som är intresserade av att satsa på ett eget företag. Det visar också en Sifoundersökning. Inom Örebro läns företagareförening har vi haft kurser för ungdomar och andra som vill starta företag, och samtliga dessa kurser har varit fyllda av intresserade. Detta ger belägg för att det finns en hel del unga människor som är beredda att satsa på ett eget företag, om bara de praktiska svårigheterna kan undanröjas. Men det fordras också — det säger vi i reservation nr 14 — insatser över ett brett fält. Även staten bör träda till och stötta upp och underlätta lösandet av de svårigheter som finns. Vi har i motionen 1687 mycket utförligt redovisat åtgärder som kan vidtas för att främja innovationer. Vi säger också att innovationer har ett nära samband med forskningspolitiken i stort, även om den rena forskningen i sig sällan leder till direkt exploaterbara produkter. Vi har beskrivit det samband som finns mellan dessa olika arbetsfält. Ofta har den enskilde uppfinnaren betydande problem, även om STU gör insatser för att underlätta. Därför har vi i reservation nr 16 begärt ökade insatser i detta avseende. Utskottet redovisar de olika stödåtgärder som finns, men det är obestridligt att det är betydligt svårare att vara uppfinnare i dag än det var t.ex. strax efter andra världskriget. I reservationen 21 begär vi en översyn av principerna för säkerhet till statliga lån. De statliga kreditåtgärderna är klart företagsinriktade. Några lån eller garantier utställs inte för personligt ändamål. Lånemedel skall i sin helhet användas för resp. företag. Nu lämnar man ju som säkerhet för lånen regelbundet företagsinteckningar m.m. Men därutöver förekommer praktiskt taget regelmässigt att de statliga organen kräver en personlig borgen av företagsledaren. Ofta nöjer sig långivaren, i verkligheten staten, inte med personlig borgen utan kräver därutöver familjeborgen, dvs. borgen dras på hustru eller eventuellt andra familjemedlemmar. Enligt min uppfattning är det angeläget att man drar en klar skiljelinje Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag mellan företaget och den eller de enskilda personer som är företagsledare. Lån till en enskild person för konsumtion eller privata investeringar bör lämpligen förses med personlig borgen. Det är helt annorlunda när det gäller strikt företagsanknutna lån. Därför begär vi att regeringen föranstaltar om en översyn av nuvarande principer i fråga om krav på säkerhet i den statliga kreditstödsverksamheten. Jag kan väl tillägga, herr talman, att direktör Callans har uppgivit att Investeringsbanken slopat personlig borgen. Reservationen 23 berör folkpartiets partimotion 288 i den punkt som gäller samordningen av kreditstöd till mindre och medelstora företag. Vi har under flera år från folkpartiet begärt att få en samordning av det statliga kreditstödet men ingenting har skett i det avseendet, även om utskottet förra året erinrade om att det var en viktig uppgift för industriverket att åstadkomma en samordning och rationalisering av de olika stödformerna. Vi har ett 25-tal olika hel och halvstatliga institut och myndigheter som bidrar med förmedlingen av kapital till mindre och medelstora företag. Det är självklart att den här floran av institut är till nackdel för dem som skall söka lån. Vi fordrar alltså en bättre samordning mellan olika låneformer och kreditinstitut. Jag yrkar därför bifall till reservationen 23. Den sista reservationen jag skall beröra gäller möjligheter att få låna till marknadsföringsaktiviteter. Det är väl egentligen få saker som är så angelägna just nu för svensk ekonomi som att öka vår exportaktivitet, inte minst med tanke på den debatt vi haft om utvecklingen av vår betalningsbalans, vilken följt i spåren av oljeförsörjningen. Därför är det viktigt att vi kommer lättare ut på världsmarknaden med produkter som vi har inom landet. Det stora problem som alltid uppstår när en ny produkt har tillskapats inom landet är att exploatören oftast har gjort slut på pengarna. Han har satsat allt han har för att ta fram produkten. Detta är en mycket vanlig iakttagelse. Att låna pengar till marknadsföring är i dag väldigt svårt och han har oftast ingen säkerhet för det. Statens utvecklingsfond, som handlägger stödåtgärder just för att ta fram nya produkter av uppfinnare och mindre företag, har god kännedom om dessa problem. Fonden har gjort en framställning om att få medverka till marknadsföringsaktiviteter. Man känner väl till exploateringsmöjligheterna och produktens kvalitet.

Herr talman! Jag har begärt ordet under den här punkten för att säga några ord om motionen 922, där vi hemställt att riksdagen hos regeringen skulle begära en utredning om underleverantörernas ställning och sociala trygghet. Vi har i motionen redogjort för det inom svensk industri ofta förekommande systemet med underleverantörer till huvudleverantörer. Särskilt inom verkstadsindustrin är nämnda system ganska vanligt. Systemet har enligt min mening många obestridliga fördelar, inte minst ur samhällssynpunkt och lokaliseringssynpunkt, då möjligheter till sysselsättning genom underleverantörernas verksamhet skapas på många platser där det annars skulle vara svårt för småföretagare att etablera verksamhet. Även ur innovationssynpunkt, som det så vackert heter numera, har det här systemet sin stora betydelse, då många underleverantörer kläckt nya epokgörande framställningsmetoder. Det är anturligtvis viktigt att förhållandet mellan huvudleverantör och underleverantör bygger på ömsesidigt förtroende. Jag tror inte att det är någon överdrift att säga att förtroendet mellan parterna är en förutsättning för ett gott produktionsresultat. I regel är samarbetet också mycket gott. Överenskommelsen mellan huvudleverantör och underleverantör kan ju gälla samarbete av olika slag såsom kortsiktigt eller långsiktigt samarbete, legotillverkning etc. Vid ingången av ett sådant samarbete upprättas som regel ett mycket seriöst och detaljerat avtal, som i rimlig omfattning garanterar bägge parter den trygghet som är möjlig att garantera i sådana sammanhang. Med den snabba utveckling som präglar vårt samhälle i dag är emellertid avtalet snart nog föråldrat och i behov av modernisering eller komplettering i någon form. Många underleverantörer upplever sig vara i ett markant underläge gentemot huvudleverantören. Här kommer även in i bilden de på senare år tillskapade trygghetslagarna för de anställda. Lika berättigat som det är med trygghet för de anställda borde det vara att skapa trygghet för underleverantörerna. Men tvärtom har trygghetslagarna på ett markant sätt ökat underleverantörernas otrygghet och beroende av huvudleverantörerna, därför att underleverantörerna många gånger har fått göra investeringar och anställa folk för att kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot huvudleverantören. Utskottets majoritet pekar på att utredningar rörande underleverantörsfrågor pågår på flera håll och anser att vi motionärer borde vara nöjda och tillgodosedda genom de pågående aktiviteterna. Vi anser givetvis att det är bra med de utredningar som pågår både inom Mekanförbundet och i STU. Kanske ytterligare någon institution har dessa ärenden till behandling. Hur tacknämligt det än är att dessa utredningar kommit till anser vi dem inte tillräckliga. Vi menar att det är så viktigt att man tillgodoser systemet med underleverantörer och huvudleverantörer att en särskild utredning bör tillsättas med uppgift att undersöka möjligheterna att skapa den sociala trygghet för underleverantörerna som vi anser vara fullt motiverad. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 20 som berör just den här frågan. Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag